Herr talman! Lagen om exportkreditstöd har tillkommit för att ge svenska exportörer stöd på den internationella marknaden. Den doktrin som ligger bakom är att en ökad svensk export av vilket slag som helst och till vilket land som helst är något gott i sig och ägnat att hjälpa Sverige ur rådande svårigheter med bytesbalansunderskott och ökande utlandsskulder. Denna enkla krämarfilosofi, som bäst kan uttryckas med tesen ”sälja eller dö” , är typisk för all kapitalistisk handelspolitik. Vad man säljer, till vem man säljer och hur man säljer är ointressant så länge ruljangsen kan hållas i gång. Bara av den anledningen är det nog och övernog att vara ytterligt skeptisk mot nya exportkreditgarantier. Det är inte alls säkert att det är bra för Sverige att öka malmexporten eller utförseln av pappersmassa, för att ta ett par exempel. Det vore större skäl att fara fram varsamt med dessa våra två stora råvarutillgångar och undersöka vilka effekter det skulle få på sysselsättning och nationell ekonomi om Sverige minskade denna export och i stället förädlade en större andel inom landet. Men det intresserar naturligtvis inte de stora exportföretagen, inte ens de statligt ägda — åtminstone inte så länge Sverige måste dras med sådana regeringar som de landet har haft under de senaste 50 åren. ”Sälja eller dö”, det har varit ledstjärnan för både socialdemokrater och borgare. Så har det också gott åt skogen för Sverige de senaste åren. Vänsterpartiet kommunisterna har en annan uppfattning i den här frågan. Det är inte en ökning av exporten till varje pris som skall hjälpa Sverige, och därmed är generella kreditgarantier mera till skada än till nytta. Vad landet behöver är i stället en breddning av den marknad där dess produkter skall avsättas till flera köparländer. Sverige är nu till allra största delen bundet till marknadsekonomierna i väst och har mycket litet handelsutbyte med tredje världen och de socialistiska staterna. Det gör landet beroende, känsligt för störningar som ständigt återkommer i det kapitalistiska systemet och hindrar en utveckling mot förädling och större variation av egna produkter. Vad västländerna helst vill köpa av Sverige är råvaror och halvfabrikat. Den sitsen kommer man inte ur genom att urskillningslöst subventionera exporten. Då blir det bara gåvor till exportörerna och dåligt utbyte för landet. Om man däremot använder exportkrediterna till en planmässig styrning av handeln inriktad mot den breddning av marknader och varor, som jag nämnde nyss, så kan det bli en positiv effekt. Det är huvudinnehållet i den vpk-motion som här behandlas, och det är en upprepning av de krav som vi framförde när lagen om kreditgarantier togs av riksdagen förra året. Beträffande utskottets skrivning om att utlovade medel naturligtvis måste utbetalas så länge lagen är i kraft så är det en självklarhet. Oavsett det kan en principdiskussion föras, och man kan också yrka avslag på propositionen om man samtidigt begär nya riktlinjer, som vi har gjort. Frågan om anslag får då tas upp på nytt vid ett senare tillfälle. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till motionen 2203.

Herr talman! Vi bör kanske först klara ut en fråga, nämligen frågan om till vad det utgår stöd enligt avdragsoch bidragssystemet. Stöd kan enligt det systemet utgå endast för export av kapitalvaror samt entreprenader och konsulttjänster, medan stöd i vidare bemärkelse utgår vid tillämpningen av SEK-systemet. Det stöd vi här diskuterar är alltså väsentligen inriktat på kapitalvaror och konsulttjänster, inte råvaruexport — jag tycker att vi bör hålla isär detta. I vpk:s motion — man hänvisar där till sin motion i samma fråga från förra året — föreslås en inriktning av stödet på en försäljning framför allt till statshandelsländer och u-länder. Men det är ju just vad avdragsoch bidragssystemet är inriktat på. Den proposition som vi, om jag inte missminner mig, biföll den sista dagen riksdagen arbetade på försommaren förra året omfattade exportkrediter för ett belopp av 40 miljarder, varav 11 miljarder var reserverade för garantigivning på särskilt gynnsamma villkor till export av betydelse för u-ländernas ekonomiska utveckling. 11 miljarder av beloppet reserverades alltså för u-landsexport. Meningen med propositionen var framför allt att stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft på statshandelsländer. Det var det väsentliga motivet. I statshandelsländerna mötte nämligen de svenska exportörerna betydande problem, eftersom andra länder där tillämpar ett mycket vidsträckt system med stödåtgärder. Vårt exportkreditsystem innebär inga större statliga subventioner till företagen, utan det har relativt sett gått bra ihop. Man betalar ju en överränta på det refinansieringssystem som hela kreditsystemet är uppbyggt på. Problem i samband med återbetalningar har förelegat framför allt när det gäller Nordkorea, Turkiet och några andra länder. Exportkreditsystemet infördes redan 1973, och det har förbättrats genom det avdrag som infördes från den 1 juli förra året. Systemet är nödvändigt för att svenska exportörer skall kunna göra sig gällande på exportmarknaden, framför allt då i fråga om u-länder och statshandelsländer.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

Herr talman! Jag noterar att Tage Adolfsson inte längre yrkar bifall till sin motion. Han nöjer sig nu med en rekommendation. Får jag då påpeka att med eller utan rekommendation står det envar ledamot fritt att avstå från sitt riksdagsarvode helt eller delvis.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

Herr talman! Det är inte ofta som kammaren ägnar tid åt det arbete som utförs av riksdagens revisorer. Det har sina förklaringar. Omfattande promemorior blir föremål för remissbehandling, och efter ansträngningar att åstadkomma enighet blir resultatet oftast en skrivelse till regeringen eller berörda myndigheter. Erfarenheterna av det ökade samhällsengagemanget, vilket genom revisorernas medverkan resulterat i en viss utvärdering av riksdagens egna beslut, borde tilldra sig betydligt större intresse i den beslutande församlingen. Vid flera tillfällen har riksdagens revisorers verksamhet varit föremål för utredningar. Dess värre kom aldrig grundlagberedningen att fördjupa sig i hur denna del av riksdagens kontrollmakt skulle infogas i den nya författningen. Några nya grepp på dessa uppgifter redovisades inte vid det tillfället. Det är tydligen medvetandet om detta som gör att konstitutionsutskottet i sitt yttrande i anslutning till dagens ärende ger en signal om kommande utredningsarbete. KU säger i sin skrivning att ”tillkallande av en ny utredning om riksdagens revisorer bör anstå i avvaktan på erfarenheterna av de förslag som utredningen nu lagt fram”. Jag tror att vi allmänt hälsar ytterligare inititativ på detta område med tillfredsställelse. De valda ledamöterna inom riksdagens revisorer har inte varit helt nöjda med den nuvarande ordningen. Det finns flera skäl till detta. Det var mot den bakgrunden som de valda revisorerna 1974 tog ett eget initiativ till en utredning om den egna verksamheten. Utredningen tillfördes erforderlig expertmedverkan, och förslag framlades till en förnyelse på flera punkter. Förslagen fick också en allmän anslutning bland revisorerna. Under tiden för detta utredningsarbete väcktes en motion av Bengt Fagerlund m.fl., som kom att tillföra debatten en del synpunkter på revisionens arbetsformer. Ett av de mera intressanta uppslagen syftade till att revisionsverksamheten i fortsättningen skulle bedrivas av utskotten själva inom det egna verksamhetsområdet. De avsevärt förstärkta kansliresurser som tillfördes utskotten i anslutning till författningsreformen skulle ge utrymme för detta, ansåg motionärerna. Riksdagens revisorer avfärdade emellertid detta i ett remissvar med hänvisning till att en revision inom det egna verksamhetsområdet, där utskotten själva svarat för förslagen till riksdagen, sannolikt inte skulle ske lika obundet som &n från utskotten fristående revision kan förväntas agera. Risken för att bli ”hemmablind” inför de egna insatserna är alltför stor. När väl vår egen utredning var klar övertogs den av riksdagens arbetsformsutredning. Det är alltså resultatet av detta långa utredningsarbete som vi behandlar i dag. De nu aktuella reformförslagen är ganska begränsade men innehåller tre mycket väsentliga frågeställningar. Det gäller för det första de valda revisorernas tidsmässiga möjligheter att delta i revisionsverksamheten. Det är en mycket betydelsefull fråga. Erfarenheten har visat att det är lätt att kräva ökad parlamentarisk insyn och att det är svårt för de valda revisorerna att — utöver ordinarie utskottsarbete — ägna tillräcklig tid åt revisionen. Detta är en av de frågor som — enligt min mening — grundlagberedningen borde ha ägnat sig åt. Den andra frågan gäller sättet för avslutning av revisorernas granskningsärenden, och den tredje frågan — som i det föreliggande förslaget innebär det radikalaste greppet — avser revisionens anknytning till riksdagens utskott. Det nu föreliggande förslaget innebär, att utskotten i hög grad blir impulsgivare och att revisionens förslag i de allra flesta fall återföres till de olika fackutskotten för slutbehandling. Redan nu är det mycket som tyder på att en sådan förändring i vårt arbete kan bli av stort ömsesidigt värde för såväl riksdagens egen revision som riksdagens olika utskott. En väsentlig fråga är att fånga upp de granskningsärenden som bedöms vara av stort intresse. Här håller nu en del på att hända som en följd av en skrivelse som revisionen genom sin ordförande i februari månad sände till utskotten. Resultatet av denna skrivelse blev att 15 granskningsärenden anmäldes, av vilka större delen är värd stor uppmärksamhet från revisionens sida. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att referera denna lista — den är emellertid värd ett allmänt studium, och den understryker behovet av en ökad vitalisering av och förbättrade resurser för riksdagens eget revisionsorgan. Tidigare erfarenheter vid upprättande och offentliggörande av granskningsplaner har visat, att även om revisionen inte har möjligheter att omedelbart genomföra vissa granskningsuppgifter, dessa mycket ofta resulterar i att vederbörande departement eller myndighet mycket snabbt tar egna granskningsinitiativ. Mot den bakgrunden har fr.o.m. i år riksdagsrevisorernas verksamhetsberättelse fått en annan utformning, innebärande en modernisering och förnyelse, som skall vidareutvecklas för att ge en ökad information till såväl uppdragsgivarna här i riksdagen som olika verk och myndigheter. Så några ord om resurserna. I år har så väsentliga granskningsärenden anmälts att revisionen är i behov av en betydande resursförstärkning, om vi skall kunna leva upp till utskottens förväntningar på vår granskningsverksamhet. Redan i den utredning som började arbeta 1974 begärdes en personalförstärkning som skulle ha möjliggjort inrättandet av ytterligare en avdelning. Under den fortsatta behandlingen har detta inte mött förståelse vare sig i riksdagens arbetsformsutredning eller i utskottsbehandlingen. Revisorerna har inte haft skäl att ändra uppfattning beträffande det ökade personalbehovet och anser, att årets aktivitet från utskotten bekräftar det angelägna i den begäran som gjorts om en personalförstärkning. Även om riksdagen nu inte vill inrätta fler tjänster för revision borde — som vi framhållit i vår skrivelse den 25 januari 1979 — ökade medel beviljas för konsulter och utomstående experter, exempelvis skatteexperter, teknikerexperter och dataexperter. Vi har för sådana ändamål begärt en uppräkning till 450 000 kr., medan finansutskottet anser att vi måste nöja oss med en föreslagen ökning med 100 000 kr. Detta, herr talman , är helt otillräckligt. Vi bek!agar att det samarbete som vi redan nu inlett med utskotten genom alltför snålt tillmätta anslag inte på långt när kan ge de resultat som riksdagsutskotten med allt skäl förväntar. Jag ser därför revisionens situation som utomordentligt svår f. n., och det är ett märkligt läge om riksdagens revisorer, på grund av alltför små anslag och därför genom otillräckliga resurser, inte har möjlighet att gripa sig an hela det välmotiverade arbetsprogram som ligger framför oss. Hur detta problem skall lösas vet vi inte i dag. Finansutskottet ger oss inte heller någon vägledning, men att ställa yrkande mot ett enhälligt utskott är naturligtvis helt lönlöst. Någon föredragning från revisorernas sida i finansutskottet i anslutning till att vår anslagsframställning behandlades har märkligt nog inte heller ansetts angelägen. Jag vill redan nu förutskicka att skall vi kunna fullfölja det program som vi har framför oss, är en förstärkning av resurserna helt nödvändig. Herr talman! Jag har velat anföra dessa påpekanden till kammarens protokoll, inför risken av anslagsöverskridanden och för att våra synpunkter skall nå fram i mycket god tid inför ett kommande budgetarbete. När det gäller förslaget i övrigt utgör de föreslagna förändringarna påtagliga förbättringar för vårt arbete, och det noterar vi naturligtvis med tacksamhet. Det faktum att dessa förändringar presenteras som en delreform kan riksdagen tydligen ta som ett löfte om nya initiativ inom revisionens område, som vi anser synnerligen angelägna. Jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Här i riksdagen ägnas stor uppmärksamhet åt utformningen av nya reformer. Lagar liksom organisatoriska förändringar och användningen av anslag granskas i detalj. Ledamöterna i riksdagen har därtill ofta stort inflytande på reformarbetet genom deltagande i parlamentariska utredningar och kommittér. Vår noggranna parlamentariska beredning är ett viktigt inslag i vår demokrati. En annan sida av saken är att man kan ställa frågor som: Hur följer vi i riksdagen upp hur reformer slår i praktiken? Hur hanterar myndigheter och andra de medel de får till förfogande? På denna punkt anser jag att vårt system inte är lika effektivt och välutvecklat. Det är enligt min mening lika viktigt med ett parlamentariskt inflytande i form av effektiv kontroll i efterhand. Vi har olika organ för att utöva riksdagens kontrollfunktion. Ett av dessa är riksdagens revisorer vars organisation vi nu behandlar. Jag har i flera olika omgångar motionerat om att man skall pröva om det inte är möjligt att förstärka riksdagens inflytande genom en effektivare revisionsverksamhet. En av mina tankar har varit att få närmare anknytning till utskottsverksamheten. Utskotten granskar ju statsbudgeten och är inkopplade på alla viktiga reformer. Genom en koppling tillbaka till utskottet beträffande hur förvaltningen genomför reformer och använder medel som ställs till förfogande menar jag att det bör vara möjligt att få både en effektivare revision och en ny kvalitet på budgetoch reformarbetet. Jag har velat ha utrett om det är möjligt att mera direkt knyta revisionsarbetet till utskottsarbetet. Sture Palm har här redovisat en annan uppfattning — jag skall inte ta upp en debatt, utan det gäller ju att först, och snart, få en utredning till stånd. På sätt och vis har väl jag och mina medmotionärer blivit bönhörda i denna fråga genom de förändringar i riksdagens revisorers sätt att arbeta som nu föreslås. Utan att ändra på revisionens speciella organisation och karaktär föreslår man en rad åtgärder för en koppling till riksdagsarbetet i stort. Detta är bra, men jag befarar att det inte kommer att ge tillräcklig effekt. Mitt önskemål är därför fortfarande att man bör utreda frågan om överförande av revisionens uppgifter till utskottsorganisationen. Hur detta skall gå till har utvecklats i de motioner som jag och mina medmotionärer har lagt fram under årens lopp, varför jag inte skall ta kammarens tid i anspråk för att redovisa dessa i detalj. Min och mina medmotionärers förhoppning är nu att man i samband med den utredning av olika grundlagsfrågor som av allt att döma skall komma till stånd inom en nära framtid även tar upp frågan om riksdagens kontrollfunktion och därvid prövar vårt uppslag när det gäller omorganisationen av riksdagsrevisionen. Ett särskilt skäl för detta är att grundlagberedningen inte gick in på riksdagsrevisionens ställning och uppgifter i dagens samhälle. Vi skall komma ihåg att den organisation vi har nu är från 1809. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande, men jag hoppas att frågan om den representativa demokratins uppföljningsoch revisionsarbete hålls levande. Som representanter för svenska folket är det vår skyldighet inte bara att besluta om reformer utan även att se efter hur de verkar i kontakt med det verkliga livet.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon diskussion om vilket arbetssätt som skall tillämpas. Låt mig bara poängtera att mitt intresse för detta gäller frågan: Hur skall vi som parlamentariker få ett inflytande och icke bli i händerna på tjänstemän och utredare? Här säger man att arbetsbördan är stor för riksdagens revisorer. Jag förstår det. Att vid sidan av utskottsarbete också vara revisor vore för mig absolut omöjligt. Det skulle, som sagt, vara absolut omöjligt att förena arbetet som revisor med de uppgifter som jag har i utskottet. Finns det några supermänniskor som kan hinna med allt detta? Jag tror inte det. Hur skall vi då lösa problemet? Där har jag kommit med ett uppslag. Jag är inte den som säger att detta är det enda rätta, men låt oss titta på hur vi, som jag sade i slutet av mitt huvudanförande, som förtroendevalda representanter för svenska folket skall få ett reellt inflytande över den verksamhet som vi beslutar om, även när den kommer ut i det verkliga livet.

Herr talman! Det förslag i fråga om riksdagens revisorer som framläggs i detta betänkande har tidigare varit föremål för en del diskussioner. Riksdagens revisorer har själva lagt fram ett förslag, som har granskats av riksdagens förvaltningsdirektör. Frågan har behandlats av utredningen för en översyn av riksdagens arbetsformer. Nu senast har både konstitutionsutskottet och finansutskottet tittat på saken. Den interna översynsutredningen och de båda utskott som behandlat saken har i full enighet föreslagit vissa mindre förändringar när det gäller förutsättningarna för riksdagsrevisorernas arbete. Det gäller främst redovisningen av ärendena. Man ställer sig där bakom principen att ärendena skall redovisas för riksdagen. Det gäller vidare frågan om hur en närmare anknytning av revisorernas arbete till riksdagens utskott nu skall kunna ske. Jag håller helt med om att det parlamentariska inslaget i och det parlamentariska inflytandet på riksdagsrevisorernas arbete är centralt. Det är det som ger riksdagsrevisionen en särställning i förhållande till bl.a. det statliga revisionsorganet, riksrevisionsverket. Som sagts av tidigare talare är det naturligtvis så att det finns svårigheter för riksdagsledamöterna att fungera i det kontrollorgan i riksdagens tjänst som riksdagsrevisionen skall vara. Jag tror emellertid inte att man löser detta dilemma vare sig genom att förbjuda riksdagsledamöter att samtidigt vara medlemmar i utskott och revisionen eller genom att omvandla riksdagsrevisionen till ett särskilt utskott. Inte minst i dessa dagar har vi blivit mycket medvetna om den arbetsbelastning som utskotten har. Men jag delar Bengt Fagerlunds uppfattning att om vi får en ny utredning om vissa grundlagsfrågor, så vore det värdefullt om den kunde ta upp även kontrollfrågorna och i så fall kommer, också riksdagsrevisionen med i bilden. Så några ord om riksdagsrevisorernas resurser. Revisorerna har begärt en resursförstärkning, men i det ansträngda statsfinansiella läge som vi befinner oss i har finansutskottet och översynsutredningen bara kunnat tillstyrka en begränsad resursförstärkning i form av en ökning av medlen för konsulter med 100 000 kr. Detta får naturligtvis ställas i relation till att nästan alla förvaltningsmyndigheter på den statliga sidan har fått sina resursanspråk starkt beskurna i budgetarbetet — många har inte ens fått full kompensation för prisoch kostnadsstegringarna. Det är alltså inte något speciellt för revisorerna att de inte fått sina önskemål tillgodosedda. Man kan naturligtvis, som Sture Palm gjorde, säga att anslagen är snålt tillmätta, men det gäller i så fall inte bara för riksdagsrevisionen. Däremot reagerade jag litet grand när Sture Palm antydde att anslagsöverskridanden kunde förutses inom riksdagsrevisionen. Så kan man inte resonera. Verksamheten måste anpassas till de beviljade anslagen och inte tvärtom. Det måste gälla riksdagens revisorer precis som det gäller alla andra organ och myndigheter vilkas verksamhet finansieras över statens budget. Jag ber att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 27 behandlar fyra motioner som i huvudsak går ut på att förbättra lönsparandet. Samtliga har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Vi moderater har goda skäl att yrka bifall till alla fyra. I motionen 1113 föreslås att man skall kunna öppna särskilda bosparkonton med i stort sett samma regler som för skattesparkonton, men med möjlighet att utan negativa skattekonsekvenser lyfta beloppet före den stipulerade femårsperiodens utgång om pengarna används till inköp av bostad. På det viset gynnas bostadssparandet. Då många fler än vi moderater arbetar för möjligheterna att äga bostaden borde denna stimulans rimligen inte ha blivit avstyrkt. Att spara i det företag där man är anställd, som föreslås i centermoderatmotionen 1122, tycker vi är ett lämpligt alternativ till aktiefondssparandet, och därför tillstyrker vi att ett sådant förslag om värdesäkert lönsparande i denna form närmare utreds. Det nya lönsparandet, som startade i oktober förra året, har blivit en stor framgång. Fram till den 28 februari i år har 603 milj.kr. satts in på inte mindre än 404 700 lönsparkonton. Bl. a. för att neutralisera det överflöd på pengar som det stora budgetunderskottet skapat är det nu mycket viktigt att ytterligare stimulera detta sparande. Moderata samlingspartiet har därför i partimotionen 1612 föreslagit att det maximala sparbeloppet höjs från 400 till 500 kr. per månad. n I motionen 1703, slutligen, konstateras att aktiesparandet utgör blott 10 24 av det totala skattesparandet. Och eftersom näringslivets behov av riskvilligt kapital inte bestrids av någon föreslås i en center-moderatmotion en översyn av reglerna för aktiesparandet så att denna sparform stimuleras mer än vad som nu är fallet. i Jag instämmer i motionens syfte och yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Knut Wachtmeister har här redogjort för de motioner som finansutskottet behandlar i sitt betänkande 1978/79:27, där utskottet avstyrkt samtliga motioner. Jag kan, herr talman, erinra om att riksdagen så sent som i höstas antog propositionen 1977/78:165 om värdesäkert lönsparande och att systemet fungerat fullt ut i strängt taget bara tre månader. Att i det här skedet — innan man fått fullt godtagbara erfarenheter av hur systemet med värdesäkert lönsparande slagit ut — föra in nya och delvis ändrade regler kan inte vara riktigt. Utskottets motivering för att avslå motionerna är dessutom att regeringen i september 1978 på finansutskottets förslag, som riksdagen instämde i, tillsatte en särskild lönspardelegation med uppdrag att följa de här nya formerna av lönsparande m.m. Delegationen kan också enligt direktiven föreslå ändringar av teknisk natur om uppföljningen ger anledning till detta. Utskottet anser att frågan om lönsparande i det företag där man är anställd också bör kunna inrymmas bland delegationens uppgifter. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att lönspardelegationen först måste få analysera och rapportera det nuvarande systemets osäkerheter och verkningar innan man går vidare med andra och nya former för lönsparande. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på motionerna 1113, 1122, 1612 och 1703 samt bifall till finansutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att kommentera motionen 1612, där det alltså föreslås att man skall höja det maximala sparbeloppet från 400 till 500 kr. per månad. Det kan naturligtvis sägas att det är kort tid sedan bestämmelserna om det nya lönsparandet trädde i kraft — det var ju den 1 oktober i fjol. Men erfarenheterna har uppenbarligen varit goda, och den korta tiden får också vägas mot behovet av att öka sparandet. Man kan hindra bankerna från att låna ut pengar, men man kan inte hindra den enskilde bankspararen att ta ut sitt belopp från banken och därmed på ett negativt sätt öka penningomloppet och penningmängden. Därför är det enligt vår uppfattning mycket angeläget att stimulera människor att ha kvar pengarna på bank så att de inte kommer ut i omlopp.

Herr talman! Vi borde, Knut Wachtmeister, avvakta åtminstone ett budgetår innan vi går vidare, så att vi kan se verkningarna av nuvarande system. Det är lönspardelegationens uppgift att se över om tekniken är sådan att man kan ändra i systemen. Om så är fallet, kan delegationen komma med förslag.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Jag tolkar det så, att om vi återkommer i höst, kommer majoriteten av finansutskottets medlemmar att ha en mer positiv syn på vårt förslag.

Med ändring av tidigare planer kommer justitieutskottets två betänkanden om rättshjälpen m.m. att behandlas vid sammanträdet torsdagen den 19 april. De ärenden, som föreligger till behandling i kammaren under denna vecka, kommer enligt från utskotten nu inhämtade uppgifter inte att föranleda så långa debatter att det blir nödvändigt att anordna arbetsplenum på fi dag, den 20 april. Sammanträdet nämnda dag blir därför ett bordläggningsplögam och tar sin början kl. 15.00. c

Herr talman! Jörn Svensson har frågat utrikesministern vad regeringen har gjort och vad den ämnar göra för att bekämpa jakten på grönlandssäl. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag förstår väl de motiv som legat till grund för den framställda frågan och den olust som många människor känner inför detta dödande av däggdjur i stor skala. Jörn Svensson har särskilt uppehållit sig vid formerna för jakten. Naturhistoriska riksmuseet har nyligen i en skrivelse till regeringen framhållit att utredningar har visat att den nu använda jaktmetoden — klubbning samt blodavtappning — sannolikt innebär ett snabbt dödande med ett minimum av fysiskt och psykiskt lidande. Riksmuseet kan ej stödja påståenden att jaktsättet är mera brutalt eller plågsamt för djuren än någon annan jaktform. Utan att ifrågasätta riksmuseets bedömning vill jag allmänt understryka vikten av att så humana jaktmetoder som möjligt kommer till användning och att jakten utförs på ett ansvarsmedvetet sätt. Denna principiella inställning från svensk sida kommer att framföras till vederbörande regeringar. En annan väsentlig synpunkt på frågan är jaktens omfattning. Naturhistoriska riksmuseet har i sin skrivelsé framhållit att grönlandssälen ären av de mest talrika sälarterna med totalt ca två miljoner djur och att den således inte är utrotningshotad. Stammen av grönlandssäl var dock sannolikt tidigare betydligt större. Först de senaste decennierna har jakten börjat skötas enligt s.k. artbevarande principer, dvs. med kvoter som är avsedda att leda till en ökning av stammen. Det finns dock olika uppfattningar om huruvida de nuvarande kvoterna är tillräckligt små, och det är därför viktigt att öka forskningen och att reglera jaktens omfattning enligt forskningens senaste rön. Jag vill passa på tillfället att understryka den vikt regeringen fäster vid bevarandet av utrotningshotade arter av djur och växter. Sverige arbetar aktivt inom de internationella organen på området, exempelvis inom Washingtonkonventionen, vilken innehåller förbud mot handel med produkter från utrotningshotade arter. Grönlandssälens fortbestånd bevakas därvid noga.

Herr talman! Detta är kanske det mest beklämmande svar som jag någonsin har erhållit på en fråga i riksdagen. Det är beklämmande därför att det helt springer ifrån problemet, medvetet vilseleder och dessutom döljer total passivitet.

Herr talman! Det finns inget underlag för Jörn Svenssons uppfattning att regeringen och jag själv inte skulle se med allvar på de här frågorna. Jag har tvärtom noga understrukit i mitt svar att det är av vikt att jakten sker på ett humant sätt. Det är en ganska vanlig ordning att man vänder sig till expertis när man vill ha en fråga belyst. Det är också vad som har skett i detta fall, när jag har citerat naturhistoriska riksmuseets uttalanden i ärendet.

Herr talman! Men, herr jordbruksminister, om man ser med stort allvar på frågan och om man vill värna om att jakt skall försiggå under humana former, då tycker jag verkligen — bl.a. med ledning av TV-inslag som väl knappast ens jordbruksministern eller honom närstående inom bekantskapskretsen kan ha undgått att se — att jordbruksministern borde ha skaffat sig ett bättre underlag för beskrivningen av vad som sker på platsen än det han fått genom teoretiska utredningar av en svensk institution som inte har sett vad som sker. Det är mycket lätt att få fram den typ av rapporter och utredningar som förklarar ett visst jaktsätt vara all right. Men det är ju så att allt beror på hur jaktsättet tillämpas i praktiken. Som vi alla vet är en gevärskula en i jaktliga sammanhang mycket skonsam projektil, om geväret handhas av en skytt som har den rätta inställningen och som är vapenskicklig, men om geväret sätts i händerna på en otränad jägare eller om det avfyras av en hänsynslös människa som är ute i kommersiella exploateringsintressen, så kan denna gevärskula icke förty vålla levande varelser stort lidande. Jag kan alltså bara konstatera att det enda sakmaterial som jordbruksministern stöder sig på är en hypotetisk utredning som utgår från vissa hypotetiska förhållanden, som icke råder i de fall jag har påtalat och som har bevisats icke råda där. Därför frågar jag återigen: Ämnar jordbruksministern ta upp denna fråga med norska myndigheter, ämnar han informera sig genom dem som har iakttagit vad som sker på platsen, exempelvis den kanadensiska naturvårdsrörelsen, eller ämnar han göra så som hans liberala inställning i det här fallet tydligen hittills har bjudit honom att göra, nämligen anse näringsfriheten som heligare än alla andra principer?
Herr talman! Jag har full förståelse för reaktionerna från de människor som har sett exempelvis TV-filmning av den här jakten. Därför har jag också i mitt svar noggrant betonat att det är av största vikt att man ser till att jakten sker under så humana och ansvarsmedvetna former som möjligt. På den punkten finns det alltså inga delade meningar mellan Jörn Svensson och mig. När det sedan gäller frågan om vilket sätt som skulle anses vara det lämpligaste för att avliva dessa djur, vill jag säga att jag inte tänker gå in i en diskussion om detta. Jag vill bara i anslutning till vad Jörn Svensson nämnde i fråga om skjutvapen tillägga att användningen av sådana självfallet är en skonsam metod under förutsättning att vapnen hanteras på ett utomordentligt skickligt sätt. I annat fall kan även den metoden leda till lidanden för djuren.
Herr talman! Jag förstår inte att jordbruksministern kan säga att det inte råder delade meningar. I detta fall kan vi konstatera att jordbruksministern i stället för att försöka inhämta material från dem som har studerat förhållandena i de territorier där jakten pågår har skaffat sig underlag från utredningar där man utgår ifrån helt hypotetiska omständigheter och från den ideala tillämpningen av ett visst jaktsätt. Här kan man emellertid ifrågasätta om det i det aktuella fallet är just det jaktsättet som tillämpas. Av formuleringarna att döma förefaller det inte vara så. Det är det ena. Jordbruksministern har alltså inte inhämtat något underlag för att få reda på vad som verkligen har skett. För det andra har han också av detta ofullständiga och helt hypotetiska inrikes underlag dragit den slutsatsen att han ingenting bör göra. Jag har den diametralt motsatta åsikten att man bör inhämta uppgifter om iakttagelser som gjorts av dem som på platsen har samlat dokumentation om vad som pågår.
Herr talman! Jag har för min del ingen anledning att ifrågasätta naturhistoriska riksmuseets sakkunskap. Beträffande Jörn Svenssons påstående att jag har dragit slutsatsen att ingenting behöver göras vill jag säga att detta är felaktigt. I frågesvaret sade jag klart ifrån att vår principiella inställning om humana jaktformer kommer att framföras till vederbörande regeringar.
Herr talman! Först och främst måste ju en minister självständigt kunna bedöma det informationsunderlag han får. Här är det ju inte tal om att ifrågsätta naturhistoriska riksmuseets utredningar och påståenden på basis av de omständigheter som ligger till grund för dem. Det är bara det att dessa omständigheter uppenbarligen inte gäller, vilket var och en som har tagit del av dokumentationen kan konstatera. Naturhistoriska riksmuseet har uttalat sig om en jaktmetod som, såvitt jag förstår, sannolikt är en annan än den som används. Vidare har utredningen utgått från att jaktmetoden tillämpas på det ideala sättet och under ideala omständigheter och icke på det hänsynslösa och av kommersiell rovdrift styrda sätt som det uppenbarligen är fråga om vid jakten på grönlandssäl. Jag frågar återigen: Avser jordbruksministern att i något sammanhang ta upp den här frågan med de norska myndigheter som är närmast ansvariga?
Herr talman! Jag kan inte vara lika tvärsäker som Jörn Svensson på att naturhistoriska riksmuseets uttalanden bygger på felaktiga förutsättningar. Tvärtom utgår jag från att de bygger på riktiga förutsättningar. Vidare har jag redan sagt att den svenska regeringen till de berörda regeringarna kommer att framföra önskemålen om en human och ansvarsmedveten jaktform.
Herr talman! Får jag då ställa ytterligare en fråga till jordbruksministern: Vore det inte på sin plats att jordbruksministern frågade naturhistoriska riksmuseet, om det som museet har uttalat verkligen stämmer överens med vad som sker? Med tanke på de något knapphändiga motiveringar som jordbruksministern har använt synes det mig dock uppenbart att man här talar om två skilda jaktsätt, i varje fall om två helt vitt skilda tillämpningar av ett visst jaktsätt. Vore det inte på sin plats att jordbruksministern skaffade sig själv klarhet på den punkten genom att höra dem som har insamlat information på platsen? Sådan information finns och bör med de resurser som regeringskansliet har inte vara svår att få fram. Jag vill också ställa frågan: Ämnar jordbruksministern, om vad som enligt min mening uppenbarligen har skett kommer fram, ta upp denna fråga med de norska myndigheterna?
Herr talman! Självfallet kommer vi även i fortsättningen att med största uppmärksamhet följa både omfattningen och formerna för den här jakten. Om vi finner att den svenska regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder, kommer vi givetvis också att se till att dessa vidtas.
Herr talman! Jag är ledsen om jag förlänger den här debatten för mycket, men jag märker att jordbruksministern hela tiden slingrar sig förbi mina frågor. Han säger att den svenska regeringen uppmärksamt skall följa det här. Men min fråga gällde på vilket sätt som man skall följa detta. Jag frågade om jordbruksministern ämnar förskaffa sig direktinformation från dem som på platsen har insamlat dokumentation om hur jakten verkligen går till. Jag undrade också om jordbruksministern, om han finner att jakten går till på ett sätt som i stora drag överensstämmer med det som jag här har beskrivit och som har föranlett min fråga, är beredd att aktivt ta ett initiativ, ta kontakt med norska myndigheter och framföra en åsikt i frågan —-inte bara följa frågan med uppmärksamhet, som är den klassiska formuleringen för att komma ifrån en kinkig sak här i kammaren.
Herr talman! Regeringen kommer i denna fråga, liksom i alla andra frågor, att fortlöpande inhämta information om vad som sker. Detta är alltså inget undantag från den allmänna principen att om det framkommer ytterligare omständigheter som motiverar åtgärder, så kommer regeringen att vidta dessa åtgärder.
Herr talman! Jag frågade inte om regeringen ämnar inhämta information — jag förstår naturligtvis att regeringen inte kan tycka någonting utan att inhämta information. Däremot frågade jag om regeringen ämnar inhämta någon annan information än den som har kommit från en museal institution verksam här i Stockholm och som förefaller mig bygga på omständigheter som, i både geografisk och begreppsmässig mening, ligger ganska långt från de under vilka jakten faktiskt utspelas.
Herr talman! Jag vill till sist till Jörn Svensson säga att regeringen självfallet har intresse av att inhämta information från alla de håll och alla de källor där man kan få värdefull information — det är väl ändå en självklarhet.

Herr talman! Gunnar Olsson har, med hänvisning till att produktkontrollnämnden nyligen gett tillstånd till ett nytt preparat för flygbesprutning i skogen, frågat mig om jag är beredd garantera att preparatet inte kommer att medföra skadliga effekter på vår miljö och på vilket sätt allmänheten kommer att informeras om det nya preparatet. Det bekämpningsmedel som avses i frågan har som verksam beståndsdel glyfosat. Produktkontrollnämnden registrerade medlet år 1975 för användning på åkermark. Medlet har senare godkänts för användning också på bl.a. skogsmark. Produktkontrollnämnden gav i februari i år tillstånd till spridning av medlet från luften för bekämpning av lövsly o. d. på ytor med barrträdsföryngring. Vid prövning av en ansökan om registrering av ett bekämpningsmedel skall produktkontrollnämnden bl.a. bedöma medlets hälsooch miljöeffekter med hjälp av den vetenskapliga dokumentation som det åligger registreringssökanden att redovisa. Medel som kan befaras medföra skada eller som ur miljösynpunkt är olämpligt skall inte registreras. I samband med registreringen föreskrivs de försiktighetsmått som skall iakttas vid användning. Syftet med den prövning som sker är att så långt som möjligt säkerställa att användningen av bekämpningsmedel sker utan risk för skador på människor eller miljö. Några fullständiga garantier för att ett medel inte kommer att medföra några skadliga effekter kan dock aldrig ges. Produktkontrollnämnden måste därför ständigt vara beredd att så snart anledning finns ompröva användningen av medlen. I många fall har omprövning också skett. Gunnar Olsson tar också upp den viktiga frågan om information till allmänheten om de preparat som används för bekämpning. Sådan information ges på olika sätt. Information direkt till den som hanterar ett preparat ges bl.a. genom märkning på förpackningen. På detta sätt ges upplysning om vilka skyddsföreskrifter som gäller samt bestämmelser om användningsområde. Vidare skall särskild information ges vid spridning av bekämpningsmedel från luften över skogsmark. Därvid krävs bl.a. underrättelse till hälsovårdsnämnd och polismyndighet, meddelande i ortspressen och utmärkning av spridningsområdet. Föreskrifterna syftar framför allt till att säkerställa att allmänheten inte ovetande skall komma i kontakt med bekämpningsmedel eller område där sådant har spritts. Därutöver är det naturligtvis viktigt att allmänheten informeras om att en ny typ av preparat får användas vid flygbesprutning. Enligt vad jag inhämtat kommer naturvårdsverket också att ta fram ett särskilt informationsmaterial om det i frågan aktuella preparatet.

Herr talman! Först ett tack till jordbruksministern för svaret på min fråga. När vi här i riksdagen för ganska exakt två år sedan fattade beslutet om förbud mot att använda 2,4,5-T i samband med lövskogsbekämpning mottogs detta beslut på många håll i landet mycket positivt. Det gällde inte minst i Värmland, där vi sedan lång tid tillbaka haft en rätt inflammerad debatt om spridningen av bekämpningsmedel från luften. Som jordbruksministern torde känna till tillhör jag inte dem som hävdar, att vi helt kan avstå från kemisk bekämpning av lövskog, i synnerhet som det alltmer starka lövinslaget börjar bli ett stort problem i det svenska skogsbruket. Men vad jag däremot anser som väldigt viktigt är att kemiska ämnen skall bevisas vara ofarliga innan de får släppas ut i naturen. Nu säger jordbruksministern i sitt svar: ”Några fullständiga garantier för att ett medel inte kommer att medföra några skadliga effekter kan dock aldrig ges.” Jag tror att många kommer att uppleva detta som ett klart otillfredsställande besked. Min fråga i dag gäller ett helt nytt preparat, som när besprutningssäsongen påbörjas skall ersätta det tidigare använda 2,4,5-T. Som jag framhåller i min fråga är detta nya preparat för de flesta av oss helt okänt. Det är givet att det uppstår oro, när ett i skogsbruket hittills oprövat medel nu, enligt beslut i produktkontrollnämnden den 9 februari i år, skall få användas i samband med flygbesprutning. I frågan om informationen, som jag anser mycket viktig, säger statsrådet att han har inhämtat från naturvårdsverket att man där kommer att ta fram ett särskilt informationsmaterial om det i frågan aktuella preparatet. Nu skall vi ha klart för oss att det återstår fyra månader till den nya besprutningssäsongen. Jag vill då fråga: När får allmänheten det särskilda informationsmaterial som statsrådet här ställer i utsikt? Det är mycket angeläget att denna information ges i mycket god tid innan man över huvud taget börjar använda ett nytt preparat inom skogsbruket.
Herr talman! Jag delar Gunnar Olssons uppfattning att det är viktigt att man innan man registrerar och släpper ut nya bekämpningsmedel har klart för sig att de inte är farliga för människor och miljö. Som Gunnar Olsson mycket väl vet gör produktkontrollnämnden bedömningar av de enskilda bekämpningsmedlen. Om nya fakta framkommer om ett preparats hälsoeller miljöeffekter, är det i första hand en uppgift för nämnden att bedöma vilka åtgärder som det är motiverat att vidta. Visar det sig att ett preparat är olämpligt att använda som bekämpningsmedel, kan nämnden återkalla registreringen, och det har, som jag sade i mitt första anförande, också skett i åtskilliga fall. När det sedan gäller det nu aktuella preparatet vill jag framhålla att det inte är oprövat. Det godkändes för användning i jordbruket redan 1975 och har sedan dess prövats. Jag förutsätter att produktkontrollnämnden även när det gäller användningen av detta preparat noggrant har prövat effekterna på människor och miljö.
Herr talman! Det är riktigt att detta medel är prövat när det gäller ogräsbekämpning i jordbruket, dock icke i vad avser besprutning från flygplan för lövslybekämpning i skogen. I det avseendet är preparatet helt oprövat. Så till min fråga om informationen. Det är, som jag sagt, ca fyra månader kvar till besprutningssäsongens början. Vi vet av den inflammerade debatt som förekommit på många håll i landet, främst i mitt hemlän, att man vill ha information i god tid om ett nytt preparat innan det över huvud taget släpps ut. Därför kvarstår min fråga: När får allmänheten den informationen? Det är nödvändigt att den kommer i ett så tidigt skede som möjligt.
Herr talman! Självfallet skall informationen om det nya medlet och dess användning komma ut till allmänheten så tidigt som möjligt. Jag nämnde redan i mitt första anförande att produktkontrollnämnden har ansvaret även för informationen på detta område. När det gäller bekämpning från luften skall det ges noggranna meddelanden till allmänheten, i ortspressen och på annat sätt. Jag förutsätter att det kommer att ske även i detta fall.
Herr talman! Ja, det är riktigt. Men detta preparat är icke prövat i fråga om lövskogsbekämpning. I det avseendet är det alltså helt nytt. Det är helt klart att man i skogslän, där vi har haft en så inflammerad och intensiv debatt om dessa medels användning, nu känner oro. Detta har också framgått av massmedia i olika sammanhang. Anser därför inte jordbruksmi nistern att det är på tiden att allmänheten redan nu får information? Månaderna fram till augusti, då besprutningen börjar, går snabbt, och jag bävar inför det ögonblick då man tar i bruk ett nytt preparat för lövskogsbekämpning, om det inte har föregåtts av fullödig information.
Herr talman! Det är inte riktigt, som Gunnar Olsson påstår, att det här medlet är helt oprövat när det gäller bekämpning i skogen då man använder luftspridningsmetoden. Försök med luftspridning har pågått under åren 1975-1979. Totalt har 19 försök utvärderats av lantbruksuniversitetet. Universitetets prövningsnämnd för ogräsfrågor godkände den 11 januari 1979 luftspridning av medlet på områden för barrträdsföryngringar på grundval av just dessa försök. Medlet är alltså inte oprövat.
Herr talman! De nu nämnda försöken är säkert verkställda. Men hur stor del av svenska folket har fått ta del av resultatet? Hur stor del av svenska folket har i dag det minsta begrepp om vad det nya preparatet egentligen är? När vi fattade beslutet om förbud här i riksdagen, ställdes det stora förväntningar på skogsbruket att i möjligaste mån eliminera medel av denna typ. Nu kommer det ett nytt medel, framställt i USA och, som jag påpekat, icke prövat i det svenska skogsbruket annat än vid försök. Det är därför som jag menar att det vilar ett mycket stort ansvar på berörda myndigheter att här tidigt gå ut med riktig och fullödig information.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att ett lager med mycket giftiga kemiska medel placeras nära bostadsbebyggelse och befolkningscentra. Att lagra giftiga kemiska medel på en fastighet utgör miljöfarlig verksamhet. För sådan verksamhet gäller miljöskyddslagen. Enligt denna lag krävs i vissa fall tillstånd eller dispens innan en verksamhet får påbörjas. Sådan förprövning krävs emellertid inte f. n. när det gäller lagring av bekämpningsmedel. För all miljöfarlig verksamhet gäller dock miljöskyddslagens tillsynsbestämmelser. Enligt dessa kan länsstyrelsen meddela råd och anvisningar om sådana åtgärder som behövs för att motverka olägenheter från verksamheten. Länsstyrelsen får också meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud som är uppenbart behövligt för att lagens bestämmelser skall efterlevas. Miljöskyddslagen ger vidare koncessionsnämnden för miljöskydd befogenhet att på hemställan av statens naturvårdsverk besluta om förbud mot sådan miljöfarlig verksamhet som inte är tillåtlig enligt särskilda regler i lagen. Hantering av bekämpningsmedel regleras också i lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Bekämpningsmedel får inte saluhållas, överlåtas eller användas utan att vara registrerat hos produktkontrollnämnden. För handel med vissa bekämpningsmedel krävs särskilt tillstånd av länsstyrelsen. För lagring och liknande hantering av bekämpningsmedel gäller särskilda föreskrifter som har meddelats av produktkontrollnämnden. På samma sätt som särskilda skyddsföreskrifter krävs vid t.ex. tillverkning, transport och användning av bekämpningsmedel måste naturligtvis också en tillfredsställande kontroll ske när det gäller lagring av sådana medel. Vilka försiktighetsmått som behöver iakttas får bedömas från fall till fall med tillämpning av bl.a. den lagstiftning jag har angivit tidigare i mitt svar. Den planerade lagringen av bl.a. bekämpningsmedel i Helsingborgs kommun som har föranlett Grethe Lundblads fråga har också prövats av länsstyrelsen i Malmöhus län. Enligt vad jag erfarit undersöks möjligheterna att lokalisera lagret till annan plats i kommunen.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

Orsaken härtill är att lagrets ägare är Kemisk Verk i Danmark, som är moderbolag till BT-Kemi — det företag som nu har lagt ned sin verksamhet i Teckomatorp. Länsstyrelsen i länet säger att ingen lag kan hindra lagrets lokalisering. Man kan alltså enligt länsstyrelsen inte förhindra Kemisk Verks verksamhet i Sverige. Men enligt kungörelsen om hälsofarliga kemiska varor får tillstånd att bedriva handel och hantering med bekämpningsmedel endast lämnas till sökande som bedöms kunna handha gifteller bekämpningsmedlet på ett betryggande sätt. Man frågar sig: Har Kemisk Verk bara något år efter Teckomatorpskandalen detta förtroende? Befolkningen i Påarp anser det inte. Jag har besökt platsen för det tilltänkta lagret. Alla byggnader ligger nära allmän väg, och de är utan staket eller annan inhägnad. Byggnaderna har många stora fönster endast en halv meter från marken. Enligt en sagesman har en del av byggnaderna bara förstärkta jordgolv. En kommunal vattenledning går strax intill, och det finns många trädgårdsmästerier i närheten. Ca 100 m från byggnaderna ligger en tät villabebyggelse, där många barn leker i närheten. Man frågar sig verkligen: Bör vi inte försöka undvika den oro som ett sådant här lager kan skapa? Vi socialdemokrater har i flera år agerat hårt för att de kemiska riskerna bättre skall uppmärksammas. På många håll har också befolkningen i ökad utsträckning börjat förstå vilka fruktansvärda skador som kan uppstå av kemiska medel. Om inte annat så har befolkningen i Teckomatorp i Skåne förstått detta. Nu är inte avsikten att politisera denna fråga. Men politiker måste ta upp problem som finns i människornas vardag. Och detta är verkligen en fråga som ligger befolkningen nära om hjärtat. Jag har aldrig sett så många barn intresserat och aktivt ta del av ett miljöärende som just nu i Påarp. Jag vet också att jordbruksministern fått över 13000 namnunderskrifter, som samlats in i Helsingborg. Hälsovårdsnämnden i Helsingborg har också helt enigt sagt nej till en lokalisering av detta lager till Påarp. Därför vill jag upprepa min fråga: Anser jordbruksministern — mot bakgrund av vad jag här anfört — att det är tillfredsställande att ett lager för giftiga bekämpningsmedel läggs så nära ett befolkningscentrum?
Herr talman! Vad beträffar frågan huruvida företaget på ett ansvarsfullt sätt kan hantera denna verksamhet — en fråga som Grethe Lundblad tog upp i början av sitt anförande — känner Grethe Lundblad säkerligen till att vi i frågedebatter i kammaren inte kan gå in på enskilda fall. Sedan är det helt klart att det är nödvändigt att se till att lagring av kemiska medel sker på ett tillfredsställande sätt. Vilka föreskrifter som skall gälla i det enskilda fallet måste bli beroende bl.a. av hur skadliga de lagrade preparaten är. Det går alltså inte att generellt ange hur lagringen skall ske, utan det måste från fall till fall avgöras av de myndigheter som har att hantera dessa frågor.
Herr talman! Jag är medveten om att det här gäller ett enskilt fall. Men när det gällde BT-Kemi ställdes det interpellationer i riksdagen om just det då aktuella fallet. I debatten om BT-Kemi hade jag anledning att säga att hela handläggningen av den frågan gav en skrämmande bild av den maktlöshet som både kontrollmyndigheter och allmänheten känner vid misstankar om att hanteringen av kemiska ämnen är miljöfarlig och inte fyller lagens krav. Det är därför inte så konstigt om befolkningen fortfarande är orolig. Vi står nu i begrepp att förstärka miljöskyddslagen. Men miljöskyddsutredningens majoritet har inte velat gå särskilt hårt fram. Just mot den bakgrunden kunde det vara intressant att av jordbruksministern få ett uttalande i denna fråga som också kunde ge vägledning beträffande jordbruksministerns inställning. Det företag som skall ha detta lager har fortfarande inte gjort rätt för sig i Sverige för de skador som det har förorsakat samhället. Man kan naturligtvis då fråga sig om det är rimligt att ge ett sådant här tillståndsärende en välvillig behandling, särskilt då både befolkningen och kommunens ansvariga organ motsätter sig den tänkta placeringen av detta lager.
Herr talman! Jag delar Grethe Lundblads uppfattning att man så långt det är möjligt skall ta hänsyn till önskemålen hos de människor som är berörda och som bor i den närmaste omgivningen. Beträffande det planerade lagret i Påarp har länsstyrelsen nyligen haft överläggningar med både företaget och Helsingborgs kommun om möjligheten att lokalisera lagret till annan plats än den först aktuella. Efter vad jag har inhämtat anser länsstyrelsen att förutsättningar nu finns för att lagret kan komma att omlokaliseras till en plats inom hamnoch industriområdet i kommunen. Hur det kommer att gå med detta kan jag självfallet inte uttala mig om här.
Herr talman! Jag kan bara uttrycka befolkningens och mina egna önskemål att jordbruksministern skall utnyttja varje möjlighet att förhindra att detta lager placeras på den tänkta platsen i Påarp. Enligt min uppfattning är den klart otillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Jag vill i det sammanhanget vädja till jordbruksministern att han vid behandlingen av miljöskyddsutredningens betänkande överväger om inte de bestämmelser som i detta fall har tillämpats är alldeles för svaga. Även i framtiden kan det inträffa att tillverkare av bekämpningsmedel inte på rätt sätt följer säkerhetsbestämmelserna, och det måste vara fel att människor tvingas leva i ständig oro för skador till sin hälsa. Jag vädjar därför till jordbruksministern att han gör allt för att förhindra detta lagers placering nära bostadsbebyggelse.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat statsministern om han anser det förenligt med regeringens politik gentemot Sydafrika att kommunikationsministern medverkar vid invigningen av Transatlantics nya linje mellan Göteborg och Sydafrika och därmed gör reklam för en kommersiell satsning som enligt rederiets förhoppningar skall medföra ett genombrott för Sveriges handel med Sydafrika. Frågan har överlämnats till mig. Efter inbjudan av Göteborgs hamnstyrelse invigde jag för en tid sedan den nya Älvsborgshamnen i Göteborg. I det av hamnstyrelsen uppgjorda programmet för denna hamndag ingick en visning av ett nytt svenskt fartyg, nämligen Transatlantics M/S Elgaren. Detta fartyg har satts in på en linje som Transatlantic trafikerat sedan början av 1900-talet. Fartyget anlöper hamnar i de båda senare länderna utväxlas gods även till och från Malawi, Tanzania Tisdagen den och Zambia. 17 april 1979 Jag har således inte medverkat vid invigningen av någon ny linje mellan

Herr talman! Som framgick av Carl Lidboms anförande har han hämtat inspirationen till sin fråga från ett inslag i TV-programmet Rapport. En reporter därifrån lyckades nämligen, utifrån mitt deltagande i Hamndagen, konstruera en helt egen nyhet med det innehåll Carl Lidbom antyder i sin fråga. För var och en som tagit del av sakförhållandena kring Hamndagen — alltså även för den reporter som gjorde inslaget — står det klart att min medverkan inskränkte sig till Älvsborgshamnens invigning. Det var inte heller på det sättet, som Carl Lidbom försökte antyda, att först någon från rederiet blev intervjuad och därefter jag, utan programinslaget var hopklippt på ett sådant missvisande sätt. Regeringens inställning till handelsutbyte med Sydafrika är negativ, vilket Carl Lidbom torde väl känna till. Det vore mig fullständigt främmande att, som Carl Lidbom uttrycker det, göra reklam för en kommersiell satsning för Sveriges handel med Sydafrika. Det har jag heller inte gjort. Visningen av fartyget hade ett helt annat syfte, nämligen att visa en av de nyaste och modernaste arbetsplatserna för svenskt sjöfolk. Om Carl Lidbom anser att det syftet inte var vällovligt, bör Carl Lidbom vända sig till arrangören för Hamndagen, nämligen hamnstyrelsens ordförande Bengt Tengroth.

Herr talman! Det är tydligt att Anitha Bondestam anser att hon har blivit Tisdagen den utsatt för ett attentat från TV:s sida, ett attentat som skapat ett totalt felaktigt 17 april 1979 intryck av vad som tilldrog sig i Göteborg och varför hon var där. Jag sade också alldeles nyss att det är möjligt att Anitha Bondestam låtit sig luras. Det är möjligt att den här reportern var hård och påflugen. Därför tog jag nu upp verkan vid invigen annan sak: Faktum är att hur ditlurad till bryggan på den där båten Anitha ning av ny sjötra Bondestam än var, så passade hon på att göra uttalanden om Sveriges fiklinje Sydafrikapolitik, som jag tycker på ett entydigt sätt borde korrigeras. I Göteborg gav Anitha Bondestam intryck av att vi vill uppmuntra en ökad handel med Sydafrika och att det där med investeringsförbud bara är fråga om en markering, en gest. Det bör alldeles klart framhållas att så är det inte! Jag sade också att jag inte misstänkte folkpartiregeringen för att ha den inställningen. z Kan vi inte få ett fullständigt entydigt och rejält besked, att Anitha Bondestams uttalanden i Göteborg var förflugna och felaktiga och att den rätta inställningen, som regeringen företräder, är att man vill att även handelsutbytet skall minska? Vi vet ju av tidigare erfarenheter att Anitha Bondestam ofta gör så att hon i en debatt går upp i en replik, som skrivits på förhand av hennes tjänstemän. Sedan återvänder hon till sin stol, sätter sig där krampaktigt och räddhågad och ställer inte upp mera. Men svara nu, för det här är inte någon parlamentarisk lekstuga, utan hit kommer statsråden för att det krävs besked av dem. Ge en klar deklaration om att dessa uttalanden var felaktiga och misslyckade och att de icke kvarstår i något hänseende.

Herr talman! Jag har aldrig sagt att jag anser att man skall öka handelsförbindelserna med Sydafrika. Det framgick också av det som Carl Lidbom läste upp. Jag anser i stället, precis som regeringen, att det är negativt med handelsutbyte med Sydafrika. Som Carl Lidbom mycket väl känner till och som han också tog upp i sin replik finns det restriktioner för vad regeringen kan företa sig ensidigt för att minska handelsutbytet. Men en sådan minskning kan givetvis också ske på frivillig väg. Då tycker jag att Carl Lidbom bör vända sig till exempelvis Sjöfolksförbundet och höra vilka satsningar man är beredd att göra från den sidan.

Herr talman! Man riskerar att få en egendomlig dialog, om man skall glida undan och försöka omtolka vad man själv har sagt. Vad Anitha Bondestam sagt är helt klart. En av de frågor jag läste upp var denna: Reportern: Önskar du rederiet lycka till nu? Är det önskvärt med en ökad handel med Sydafrika? På detta svarar Anitha Bondestam: Det är önskvärt med en ökad handel på sjöfartssidan över huvud taget. Det ger väl ändå otvetydigt intryck av att Anitha Bondestam ser positivt på 17 en ökning av handeln med Sydafrika. Men jag har förstått det så att under diverse slingerbultar tar Anitha Bondestam nu helt och hållet tillbaka och medger i sak att detta var en fadäs. Hennes inställning är, liksom hos en stor majoritet här i riksdagen, att handeln bör minskas fastän vi tyvärr icke är i en situation där vi kan vidta ensidiga tvångsåtgärder för detta.
Herr talman! Jag utgår ifrån att övriga som hörde inslaget i TV och de som har hört mig här i riksdagen i dag inte skriver under den tolkning som Carl Lindbom gjort av mina uttalanden. Den får stå för Carl Lidbom.
Herr talman! Med anledning av ett pressmeddelande från socialdepartementet om propositionen 1978/79:178 om husläkarsystem inom hälsooch sjukvården m.m. har Ingegerd Troedsson frågat när förslag avses att läggas fram för riksdagen om storleken av det belopp som kommer att stå till förfogande för statligt stöd och formerna för dess användning. Avsikten med uppgifterna i pressmeddelandet om statligt stöd till sjukvårdshuvudmännen var att redan på ett tidigt stadium informera om att regeringen tänker lägga fram förslag för riksdagen om ett sådant stöd. Överläggningar i denna fråga pågår mellan representanter för Landstingsförbundet och staten. Därvid diskuteras vad som bör göras för att underlätta genomförandet av husläkarreformen. Jag räknar med att förslag i ämnet skall kunna läggas fram vid 1979/80 års riksmöte.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Formellt är det onekligen litet egendomligt att i ett pressmeddelande få besked om att ett belopp på omkring 150 milj.kr. under en treårsperiod kommer att stå till förfogande för att underlätta genomförandet av en husläkarreform, uppenbarligen innan man ens vet vad pengarna kommer att användas till, tydligen medan förhandlingar ännu pågår och innan riksdagen tagit ställning. I propositionen återfinns dessa 150 miljoner över huvud taget inte. Där anförs bara att staten bör vara beredd att ställa vissa ekonomiska resurser till förfogande för att underlätta ett genomförande av husläkarreformen. Inga som helst belopp nämns. Det innebär i sin tur att betydande bitar är fördolda när riksdagen skall ta ställning. Vilka former skall stimulansåtgärderna ha, var skall de sättas in, med vilka belopp? Kommer det endast att bli fråga om statligt stöd till sjukvårdshuvudmännen? Kommer privatpraktikerna, som statsrådet säger sig ömma för, med i bilden eller inte? Kommer forskningsinsatserna att ligga vid sidan om? I propositionen sägs att det är angeläget att försöksverksamhet bedrivs med olika organisatoriska lösningar för att förbättra kontinuiteten mellan sjukvårdspersonal och patienter. Det finner också jag utomordentligt angeläget. Det är av största vikt att sådan försöksverksamhet verkligen kommer till stånd — men inte bara enligt de riktlinjer som antyds i propositionen, där allmänläkaren vid en vårdcentral är den fasta läkarkontakten, utan också med andra former,t.ex. just med en privatpraktiker som husläkare, vilket bör vara möjligt i vissa av våra storstäder. Eller — för att ta ett annat exempel — med en läkare vid ett länsdelssjukhus som för att effektivt utnyttja sina läkarresurser också måste ha en inte oväsentlig andel öppenvårdsverksamhet. Eller — för att ta ett tredje exempel — med en specialist vid ett sjukhus eller en vårdcentral, vilken jag föreställer mig skulle vara den naturliga husläkarkontakten för många som är långvarigt beroende av vissa specialiserade läkarinsatser, t.ex. vissa gravt handikappade. Om ett inte oväsentligt antal miljoner kommer att stå till förfogande vore det, som jag ser det, också angeläget att försöka stimulera till förbättrad rekrytering av läkare, offentliganställda eller privatpraktiker, till orter som har svårt att rekrytera läkare. Annars blir husläkarreformen i många delar av landet ett slag i luften. Det hade, herr talman, varit önskvärt om riksdagen hade fått klarhet i dessa frågor innan vi skall ta ställning till propositionen.

Herr talman! Regeringen har funnit det lämpligt att riksdagen först får ta ställning till frågan om införande av ett husläkarsystem, innan regeringen lägger fram förslag om statligt stöd till sjukvårdshuvudmännen för detta ändamål. Riksdagsbehandlingen kan ju påverka behovet och utformningen av ett sådant stöd. Med hänsyn till vad som förevarit vid de inledande överläggningarna med Landstingsförbundet har i propositionen angivits vissa angelägna områden för ett statligt stöd. Avsikten är att överläggningarna skall fortsätta då riksdagens beslut föreligger. Ett belopp på ca 150 milj.kr., fördelat på tre år, bör utgöra en god stimulans för huvudmännen att bygga ut den öppna vården till ett husläkarsystem. Som jag har anfört i frågesvaret räknar jag med att förslag i ämnet skall kunna föreläggas nästa riksmöte. Jag utgår ifrån att Ingegerd Troedsson är lika angelägen som jag att husläkarsystemet genomförs så snart som möjligt. Ingegerd Troedsson står ju själv bakom direktiven för den utredning som ligger till grund för propositionen. Det förhållandet att förslag om medelsanvisning inte finns med i propositionen utgör enligt min mening inte något sakligt skäl för att förhala riksdagsbehandlingen av denna för allmänheten väsentliga fråga. Jag har fått många bevis för att människorna ivrigt väntar på denna reform.
Herr talman! Jag är förvisso utomordentligt angelägen om att vi snarast får en situation där de patienter som så önskar får möjlighet till en fast kontakt med en läkare. Anledningen till min oro är att man i propositionen uppenbarligen låser sig fast vid en enda tänkbar form och förväntar sig att riksdagen skall ställa sig bakom denna. Som jag sade tycker jag att det är utomordentligt viktigt att vi så fort som möjligt får till stånd en försöksverksamhet — men efter olika riktlinjer. Förhållandena är ju olika i olika delar av landet, och olika patienter har också olika behov. Anledningen till min rädsla här är att man har gått till förhandlingar med Landstingsförbundet utifrån föreställningen att husläkarsystemet skall byggas upp efter en enda modell. Herr talman! Jag finner det fortfarande litet egendomligt att man i ett pressmeddelande talar om, att ett belopp på 150 milj.kr. kommer att stå till förfogande, innan man ens vet vad de där pengarna skall användas till och medan, som jag sade, förhandlingar tydligen ännu pågår.

Herr talman! Lennart Pettersson har hävdat att regeringen beräknat lönekostnadspåslaget väsentligt lägre än vad det i verkligheten borde vara och att därigenom regeringens förslag till vissa standardförbättringar kommit att framstå som väsentligt större än vad de i själva verket är. Han har mot denna bakgrund frågat mig dels hur stora felräkningarna är, dels om regeringen avser att korrigera sina förslag med hänsyn till uppgivna fel och i så fall i vilket sammanhang regeringen avser att göra detta. Felet är 23 milj.kr. Regeringen avser att i tilläggsbudget I för budgetåret 1979/80 föreslå riksdagen att högskoleenheterna skall anvisas den summan. Myndigheterna bör därför i sin planering utgå från detta. Avtalsrörelsen 1978 ledde bl.a. till vissa specialåtgärder för högskolelärarnas del. De kostnadsmässiga effekterna av dessa har blivit större än den uppskattning som utgjorde ett underlag i regeringens budgetarbete. Avvikelsen är av mindre omfattning med hänsyn till att anslagen är av storleksordningen 2 750 milj.kr. Speciella omständigheter föreligger emellertid inom högskoleområdet, varför jag anser att en uppräkning bör ske. För min del kommer jag sedan att betrakta högskolans prisoch löneomräkning som avslutad. Jag vill i sammanhanget särskilt påpeka att prisoch löneomräkningarna vad avser hela budgetarbetet i regeringskansliet med nödvändighet måste ske med användning av schabloner, varför exakta omräkningar är en omöjlighet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I samband med budgetpropositionen utlovades som bekant 55 friska miljoner till forskningen och forskarutbildningen. Glädjen blev emellertid inte lika stor ute på universiteten när man så småningom fick klart för sig att vad utbildningsministern gav med ena handen tog han i stor utsträckning tillbaka med den andra, dock utan att tala om det. De uppgifter som jag har fått fram från olika håll tyder nämligen på att indragningarna när det gäller universitetens lönekostnadspåslag uppgår till inte mindre än 30 milj.kr. Som var och en förstår skulle, om utbildningsministerns ursprungliga neddragningslinje hade fullföljts, resultatet ha blivit betydande avskedanden av universitetslärare och även försämringar i utbildningens kvalitet. Detta, vill jag hävda, kan statsrådet Wikström inte'ha varit omedveten om. Därtill är nämligen skillnaderna mellan vad det ansvariga ämbetsverket UHÄ räknat fram i lönekostnadspåslag och det som utbildningsministern föreslog riksdagen alltför stora. Speciellt trist i sammanhanget tycker jag har varit den brist på öppenhet i redovisningen som utbildningsdepartementet och budgetpropositionen har visat i denna fråga. Det får inte vara så att universiteten och högskolorna i brist på redovisat underlag i anslagsberäkningarna från utbildningsdepartementet skall tvingas till omfattande datakörningar och analyser för att över huvud taget kunna kontrollera om de föreslagna anslagen verkligen räcker till för att betala avtalsenliga löner åt de anställda. Därför vill jag fråga vilka åtgärder utbildningsministern, mot bakgrund av det skedda, avser att vidta för att i fortsättningen göra redovisningen till universiteten och riksdagen mera öppen på denna punkt. Det var den ena frågan, herr talman! 7 Den andra frågan gäller om de 23 milj.kr., som nu skall komma på tilläggsanslag till hösten, verkligen kommer att räcka. På basis av den skrivelse som UHÄ överlämnade till utbildningsdepartementet i oktober förra året kan man utläsa att bristen skulle uppgå till närmare 30 milj.kr. Detta har sedan i allt väsentligt bekräftats genom kontakter med olika universitet och högskolor. Jag vill alltså fråga utbildningsministern om han nu kan bekräfta att samtliga avtalsenliga lönekostnadspåslag verkligen täcks in genom tillskottet på 23 milj.kr., så att universiteten inte tvingas till avskedanden.
Herr talman! Om man har en statlig verksamhet där lönerna anvisas via förslagsanslag, så uppstår aldrig det problem som vi här har mött. Men i den nya högskolan har vi ett anslagssystem med låsta ramar, och där arbetar man med nödvändighet med schabloner. Så fort jag fick min uppmärksamhet riktad på detta förhållande hade jag en överläggning med rektorerna vid de stora universiteten och sade då att enligt min mening skall självfallet inte några resursnedskärningar ske. Svårigheten har här varit att det underlag som vi har fått från avtalsverket uppenbarligen har rymt vissa fel. Jag sade på en gång att visar det sig att sådana fel har uppstått, så skall de korrigeras. Den korrigeringen har nu skett, och jag är övertygad om att medlen skall kunna räcka för högskolorna. Det är inte någon brist på öppen redovisning. Svårigheten har varit att få fram det material som ligger till grund för beräkningen, och det är därför det har tagit en viss tid att göra denna korrigering. I en budget av storleksordningen 2 750 milj.kr. rör det sig här om mindre än 1 96. Men ändå är det naturligtvis viktigt att man får precis de pengar man skall ha. Problemet ligger som sagt i själva anslagssystemet. Om det visar sig att man behöver förbättra det på någon punkt, så skall det självfallet ske. Det här är ju en fråga som man skall bedöma så rationellt och klokt som möjligt.
Herr talman! Det hade varit önskvärt att utbildningsministern hade begagnat sig av de beräkningar som gjorts av den myndighet som är närmast inblandad i sammanhanget. Dess beräkningar tyder på att det behövdes 30 milj.kr. till. Utbildningsministern valde uppenbarligen att inte lita på universitetsoch högskoleämbetet, eftersom det tydligen gällde en alltför hög kostnad. Jag kan bara konstatera att vad som hade varit naturligt i det här avseendet, när det är fråga om rena följdberäkningar, nämligen att följa den underlydande myndigheten, det gjorde man alltså inte. Det tycker jag är en politisk handling som inte är lämplig i det här sammanhanget.

Jag vill fråga utbildningsministern om även löneklassuppräkningarna är inräknade i den här summan på 23 milj.kr. Eller är meningen kanske att de universitetsanställda skall avstå från sina löneklassuppflyttningar?
Herr talman! Det senaste var så dumt så det är inte värt någon kommentar. Självfallet skall alla ha de löner som de har blivit lovade av staten. Jag vill påminna om att även arbetsgivarverket är en statlig myndighet, och det är denna myndighet som ger underlag när det gäller beräknande av löner för de statsanställda. I mitt svar har jag sagt att jag nu betraktar detta budgetårs prisoch löneomräkning som avslutad. Det har jag sagt just av det skälet att jag vill undvika en spekulation i att man nu kan försöka pressa fram ytterligare pengar. Vi har efter bästa förmåga och bästa samvete försökt räkna fram omfattningen av det fel som vi har funnit i uppgifterna från arbetsgivarverket. Vi har då fått fram den siffra som jag har haft den stora glädjen att i dag kungöra som en nyhet för Lennart Pettersson och framför allt för högskolemyndigheterna, som väntat på detta besked.
Herr talman! Jag tycker i och för sig att det är bra att det kommer till 23 miljoner, men det fattas, herr utbildningsminister, ytterligare ett antal miljoner. Utbildningsministern tyckte att frågan om löneklassuppflyttningarna var en dum fråga som inte behövde några ytterligare kommentarer. Men skall man också tillgodose — enligt de beräkningar och kontroller som universiteten har gjort — löneklassuppflyttningarna på skilda håll i landet räcker det inte, herr utbildningsminister, med 23 miljoner. Och nu måste utbildningsministern bestämma sig. Säger utbildningsministern till riksdagen i dag att förpliktelserna när det gäller lönekostnadspåslag osv. skall hållas, så leder det eventuellt fram till ett högre belopp. Det är det ena alternativet. Det andra alternativet är att utbildningsministern säger att 23 miljoner kommer det att bli, punkt och slut, och sedan accepteras ingenting utöver det. Vilken linje kommer egentligen utbildningsministern att bestämma sig för — full kostnadstäckning på lönepåslagen i enlighet med avtalen eller 23 milj.kr.?
Herr talman! Den här frågan var verkligen konstruerad. Jag har inte hört talas om att någon statlig myndighet någonsin har betalat för litet till någon som har fått en lön fastställd på sedvanligt sätt. Det kommer att bli på det viset även här. Får jag erinra Lennart Pettersson om att efter utgången av förra budgetåret, 1977/78, hade högskoleenheterna oförbrukade medel, reservationer, i storleksordningen tre fyra gånger den nu aktuella summan.
Herr talman! De som får vara kvar på universiteten och högskolorna kommer nog att få sina avtalsenliga löner, men frågan är vad som gäller för de anställda som man inte har pengar att betala för. Då blir det ju fråga om avskedanden, herr utbildningsminister. Men vi kan alltså utgå från de resonemang som vi haft här i dag, att utbildningsministern garanterar att det påslag som nu kommer på 23 miljoner utöver vad man först räknade med innebär full betalning när det gäller lönekostnadspåslagen samt inga avskedanden, och det vore bra om vi kunde få det beskedet. När det gäller öppenheten tror jag det är väldigt viktigt, herr utbildningsminister, att man har en mera öppen redovisning än vad ni åstadkommit i årets budgetproposition. Det har varit en djungel att orientera sig i för universiteten och högskolorna men också för riksdagen och dess utbildningsutskott. Jag skulle faktiskt vilja föreslå utbildningsministern att han nu tillsätter en arbetsgrupp med representanter för universitet och högskolor för att ta itu med frågan om en bättre redovisning inför offentligheten, så att vi slipper den cirkus som vi haft under några månader ute på universiteten.
Herr talman! Jag är säker på att det kan finnas anledning att se över också det här avsnittet när det gäller högskolornas finansiering och beslutssystem. Men jag vill upprepa att de förhandlingar som äger rum mellan de fackliga organisationerna och staten löper i vissa precisa former. De löner man kommer överens om utbetalas — allt fungerar väl. Det fel som uppstått har regeringen nu velat rätta till. Det finns ju en sak som är värre än att begå ett fel, och det är att inte erkänna det och inte försöka rätta till det. Vi kan ju inte gärna ådagalägga större öppenhet än att från början säga att visar det sig vara fel skall vi rätta till det. Det har vi nu gjort, Lennart Pettersson.
Herr talman! Jag tycker det är bra att utbildningsministern vidgår det fel som uppenbarligen har gjorts. Vad det nu beror på kan vi ha skilda uppfattningar om, med det är bra att det kommer ett förslag till hösten på 23 miljoner. Jag vill bara avslutningsvis ställa följande enkla fråga till utbildningsministern: Om det skulle visa sig att de 23 miljonerna inte räcker till, är då utbildningsministern beredd att tillskjuta de ytterligare medel som skulle behövas för att fullgöra de förpliktelser som utbildningsministern givit uttryck åt här i dag?

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om det står i överensstämmelse med syftet med utbildningsbidragen för doktorander att en person som uppbär full ålderspension från tidigare statlig tjänst erhåller utbildningsbidrag. Av förordningen om utbildningsbidrag för doktorander framgår att den som är studerande för forskarutbildning kan få utbildningsbidrag för doktorander och att vid urval mellan behöriga sökande skall den ges företräde som bedöms bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen. Först om flera sökande är lika kvalificerade skall deras behov av ekonomiskt stöd beaktas. Jag anser emellertid att sådana studerande som har möjlighet att behålla lön, får pension etc. och på det sättet ordnar en tillfredsställande försörjning under studietiden inte bör komma i fråga för utbildningsbidrag. På så sätt skulle bidragen reserveras för de studerande som bäst behöver dem. Givetvis bör vid en behovsprövning inte beaktas inkomster av bisysslor och ej heller av deltidsarbete för sådana forskarstuderande som kan studera på deltid enligt Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att bestämmelsrna om utbildningsbidrag bör ändras så att bidragen inte kan utgå i sådana fall där behov av ekonomiskt stöd saknas. Jag avser att föreslå regeringen att ge universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att utarbeta ett förslag till en sådan ändring.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Wikström för svaret på min fråga. Det är mycket tillfredsställande med besked om att åtgärder nu skall vidtas. Det statistiska material som visar en mycket kraftig nedgång av forskarrekryteringen är synnerligen oroande. Därför är det angeläget att vi uppmuntrar fler yngre studerande att fortsätta sin utbildning. Ett av de hinder som håller tillbaka antalet studerande på forskarnivå är naturligtvis studiefinansieringen. Det är förenat med stora uppoffringar att ägna sig åt forskarutbildning, samtidigt som man kanske håller på att bilda familj och samtidigt som mera fördelaktiga villkor erbjuds den som väljer att direkt ge sig ut i arbetslivet. Mot den bakgrunden är det givetvis angeläget att de finansieringsmöjligheter som ändå finns verkligen förbehålls dem som inte har möjlighet att försörja sig på annat sätt — dock inte så att utbildningsbidrag generellt skall utdelas efter behovsprövning. Men utbildningsministern sade ju klart ifrån att så inte skall ske. Vad jag vänder mig mot är alltså att utbildningsbidrag skall kunna utgå till personer som på annat sätt — exempelvis genom ålderspension — har sin försörjning tryggad, och det är ju vad som inträffat vid Uppsala universitet. Tyvärr har den nuvarande förordningen om utbildningsbidrag för doktorander medgivit ett sådant förfarande. Jag är därför glad att det har uppmärksammats och att en ändring nu kommer till stånd. En sådan ändring får emellertid inte utformas så att den kan riktas mot kvinnor och män vars makar förvärvsarbetar. Vi vet att det i praktiken är framför allt kvinnor som drabbas. Jag skulle vara tacksam om utbildningsministern vill vederlägga mina farhågor på den punkten.
Herr talman! Självfallet skall man ta hänsyn till varje sökandes individuella ekonomi.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder har i en interpellation, överlämnad den 21 mars 1979, till mig ställt frågor om löntagarfonder m.m. På grund av tidsbrist har jag inte haft möjlighet att inom föreskriven tid besvara interpellationen. Jag har kommit överens med Staffan Burenstam Linder om att interpellationen skall besvaras den 21 maj.

Herr talman! Enigheten i utskottet om barnomsorgen och utbyggnaden av den är betydligt större än vad man kan tro då man ser alla reservationer i betänkandet. Socialutskottet har med stor majoritet i år som så många gånger tidigare understrukit att det program för utbyggnaden av samhällets barnomsorg under en tioårsperiod som riksdagen fattade beslut om 1976 måste fullföljas. Ivar Nordberg försökte nyss att förklara de stora skillnaderna mellan planerna och den faktiska utbyggnaden, men jag kan inte inse att det föreligger några sådana stora skillnader. Tvärtom finns det skäl att tro att kommunerna nu skall klara av den första utbyggnadsetappen, 100 000 daghemsplatser fram till 1981. Den kommunenkät som gjordes i september 1978 visade att det år 1981 skulle fattas 11 000 daghemsplatser av de 100 000, och det var mot den bakgrunden som regeringen då tog kontakt med Kommunförbundet för att man gemensamt skulle komma fram till riktlinjer för vad som kunde göras för att målsättningen skulle kunna uppfyllas. Kommunförbundet har därefter starkt agerat genom att via sina länsavdelningar ta upp en diskussion med kommunerna om hur man skall kunna öka utbyggnadstakten under slutet av den nu aktuella femårsperioden. Men det är självklart viktigt att vi noga följer vad som händer och ännu mer vad som inte händer. Det finns alltför många barn som far illa i otrygga omsorgsförhållanden för att vi skall kunna tillåta att utbyggnadstakten sackar efter. Det är nu nödvändigt att snabbt ta upp frågan om hur utbyggnaden under den senare delen av tioårsperioden skall fullföljas — den som skall innebära full behovstäckning år 1986. Detta har understrukits i flera motioner, bl.a. i motionen 1259 av Thorbjörn Fälldin m.fl. Sanningen är ju den att behovet av barnomsorg ständigt ökar genom att allt fler föräldrar väljer att förvärvsarbeta också när de har små barn. Vi har därför inte byggt fatt något behov under denna femårsperiod. Överläggningar om hur utbyggnaden av barnomsorgen under nästa femårsperiod skall ske måste därför snabbt komma till stånd mellan regeringen och Kommunförbundet. Utskottet är enigt om ”vikten av att dessa överläggningar drivs med sådan intensitet att riksdagen snarast möjligt och i vart fall under nästa riksmöte får möjlighet att ta ställning till ett utbyggnadsprogram som täcker den senare delen av tioårsperioden”. Jag sade med flit utskottet. Det föreligger visserligen här en socialdemokratisk reservation; den skiljer sig framför allt språkligt från vad utskottsmajoriteten säger men knappast när det gäller innehållet. Det finns därför som jag ser det ingen anledning att uppehålla sig vid den. Nu talade Ivar Nordberg här om en helt annan sak. Han talade inte med utgångspunkt i den reservation som är fogad till detta betänkande utan med utgångspunkt i en socialdemokratisk motion som har väckts långt senare i ett helt annat sammanhang. Jag antar att vi får tillfälle att diskutera motionen när den frågan kommer upp till behandling, och jag tar alltså inte upp den här. Jag anser att jag inte heller har särskilt stor anledning att uppehålla mig vid den moderata reservation om kvalitetsoch statsbidragsfrågor som också är fogad till utskottsbetänkandet. Det pågår i socialdepartementet en utredning om normer, statsbidragsregler osv. Initiativet till den utredningen togs av dåvarande socialministern Rune Gustavsson. Det är viktigt — det säger även utskottet — att detta arbete slutförs, men det finns ingen anledning att under tiden som arbetet pågår vidta några åtgärder. Jag tror att vi verkligen behöver en ordentlig diskussion om vad i barnomsorgen som egentligen är kvalitet — för barnen. .Vi skulle då kanske komma fram till andra regler än de bestämmelser som hittills har styrt byggandet och som i många fall har hindrat det. Herr talman! Jag vill ägna mig litet mer åt reservation nr 5. Både utskottets talesman Kersti Swartz och socialministern kommer att tala om betänkandet i övrigt. Reservation nr 5 står jag tillsammans med centerns övriga representanter i utskottet bakom. Moderatrepresentanterna har också anslutit sig till den. Reservationen gäller hemspråksträningen i förskolan, och den ansluter sig till en motion som jag, tillsammans med ett antal partikamrater, har väckt, motion nr 2142. Det råder stor enighet om betydelsen av att invandrarbarnen får utveckla sitt eget modersmål. Det är först genom ett väl utvecklat modersmål som inlärning av ett andra språk — det svenska språket — kan ske framgångsrikt. För barnens identitet och självkänsla har ett väl utvecklat modersmål oerhört stor betydelse. Många av de problem som möter invandrarungdomarna och som vi nu tyvärr kan iaktta skulle kunna undvikas, om man satsade mer på barnens utveckling och trygghet från tidig ålder. fr.o.m. den 1 juli 1977 har kommunerna skyldighet att ordna hemspråksundervisning för invandrarbarn i grundskolan och hemspråksträning för invandrarbarn i förskolan. Den sistnämnda har varit begränsad till sexåringarna i allmänna förskolan. Riksdagen beslöt i fjol att uppdra åt regeringen att komma med förslag om hemspråksträning också för mindre barn. I årets budgetproposition föreslås att statsbidraget för hemspråksträningen skall utvidgas och omfatta också femåringar i förskolan. Detta ser jag som någonting mycket positivt. Erfarenheterna visar emellertid att om modersmålet skall kunna utvecklas, måste hemspråksträningen sättas in redan från barnens allra tidigaste år och vara kontinuerlig. Särskilt svårt är det för invandrarbarn som på daghem placeras i en svenskspråkig grupp, där det föreligger stark risk för att de blir vad man brukar kalla språkdränkta och inte har möjlighet att bevara sitt eget modersmål. Detta försvårar för dem en senare utveckling av såväl hemspråket som svenskan. De blir vad man kallar halvspråkiga. När de är fem år har de förlorat sitt modersmål, om de inte under hela tiden fått utveckla det. Vi har alltså börjat i fel ända när vi har börjat med sexåringarna och gått nedåt. Vi skulle ha börjat med ettåringarna och gått uppåt. Då hade vi kanske fått ett bättre resultat. Jag har själv inte tidigare insett hur viktigt detta är men så småningom kommit till insikt om det. Invandrarverket har också i olika sammanhang mycket starkt betonat att hemspråksträningen bör byggas upp underifrån. Socialministern har nyligen — efter det att min motion väcktes — tagit initiativ till en översyn av språksituationen för invandrarbarn i förskolan. Han har alltså agerat snabbt, och det är mycket bra. Man får rimligen förutsätta att översynen och de förslag som kommittén lägger fram kommer att leda till att också de små barnen i förskolan får hjälp att vidmakthålla och vidareutveckla sitt modersmål. Jag borde alltså vara nöjd, men jag är det inte riktigt. Även om en utredning arbetar snabbt, så dröjer det innan riksdagen får ta ställning till de förslag som den lägger fram. Vi skall först få ett betänkande. Betänkandet skall sedan gå ut på remiss, och proposition skall skrivas med utgångspunkt i betänkandet och remissvaren. Kvarnen mal långsamt — det vet vi av erfarenhet. I reservation 5 föreslår vi att man i avvaktan på en långsiktig lösning skall redan för nästa budgetår genomföra en enkel förändring av statsbidragsbestämmelserna, som gör det möjligt att stimulera kommunerna att tillgodose också de små barnens behov. Vi föreslår ingen ökning av anslagsramen utan bara att grunderna för statsbidraget ändras, så att det beräknas för alla barn i kommunens barnomsorg som får del av hemspråksträning, inte bara för 5-6-åringar. Det blir sedan regeringens sak att fastställa beloppets storlek per barn. Jag beklagar — för invandrarbarnens skull — att vi inte har kunnat uppnå enighet i utskottet om den här förändringen. Det leder tyvärr till att ännu fler årskullar av invandrarbarn berövas sin språkliga identitet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 samt på alla andra punkter bifall till utskottets hemställan.